Innebär mitt ställningstagande det och det och det? Det är omöjligt för mig att på några få minuter redogöra för min syn på dessa problem. En sak är emellertid klar: Jag betraktar inte politisk aktivitet i det kommunistiska partiet, efter detta ställningstagande, som ägnat att brännmärka vederbörande. Deltagande i möten etc., som herr Hermansson frågar om, betraktar jag som naturligt. Det beror ju på vilket slag av möten herrarna har, men vanliga möten, som vi har inom våra arbetarkommuner o. s. v., skall naturligtvis inte föranleda någon registrering. Däremot vill jag svara direkt nej på frågan, om jag i fortsättningen kommer att arbeta för att varje svensk medborgare, oberoende av politisk åskådning, kommer att kunna placeras på de poster där han av andra skäl kan anses merite rad. Antag till exempel att under kriget en av de berömda fascisterna hade visat sig vara en riktigt framstående militär. När vi exempelvis skulle utse militärbefälhavare i Värmland — för att nu ta en ömtålig provins — menar verkligen herr Hermansson att jag då, med hänsyn till § 16 i regeringsformen, skulle gått upp till försvarsministern och sagt: Jag kräver att denne nazist skall bli placerad som <:militärbefälhavare i Värmland! En orimlig position! Man kan inte begära att, vid tillsättandet av tjänster, hänsyn inte tas till huruvida det finns risk för att en person kan komma att uppträda med dubbla lojaliteter. Herr Hermansson ställde en fråga huruvida detta inte innebär ett sammanbrott för säkerhetstjänsten. Nej, herr Hermansson, det är det inte. 1945— 1948 drevs en säkerhetstjänst här i landet utan kommunistregister och det gick ganska bra då också. Kommunisterna är inte så oumbärliga som Ni tror. Till övriga frågor skall jag be att få återkomma vid något lugnare tillfälle då inte den lugne talmannen ser så irriterad ut.

Herr talman! Det är inte endast mitt fel att vi naggar på middagsrasten, utan skulden får delas även av de borgerliga oppositionsledarna och av finansministern. Jag har sannerligen inte försökt framställa mig som något slags martyr i detta sammanhang. De som gör ett bestämt politiskt ställningstagande — det gäller alla partier — får också ta konsekvenserna av detta i det nuvarande samhället. Men jag vill påpeka att det inte gäller mig, utan hundratusentals vanliga människor i vårt land. Även mot bakgrunden av den granskning av litteraturen som gjorts i parlamentariska nämndens betänkande vill jag påpeka att vi nu har sådana regler, att många människor utestänges från arbeten både hos statliga och hos privata arbetsgivare. Och det är, herr Erlander, inte poster som överbefälhavare eller militärområdesbefälhavare jag syftar på. Jag tror för övrigt att det var något olyckligt av honom att ställa just den fråga som herr Erlander riktade till mig. Som bekant fanns det en hel del höga militärer i vårt land under andra världskriget som med skäl kunde sägas vara något naziinfluerade. Exemplet kunde ha valts bättre. Jag talar om de vanliga människorna som finns i vårt land. Ni kan väl inte bestrida att personalkontroll förekommer och att personer utestänges från arbeten bara med hänvisning till deras eget eller släktingars politiska hemvist? Jag kan annars redogöra för en rad fall som jag fått kännedom om sedan betänkandet publicerades av parlamentariska nämnden. Det gäller en elektriker som inte får arbeta på en flygflottilj, en stensättare som inte får sätta sten på en kaserngård, en far som är förtvivlad därför att han inte vet om det efter dessa avslöjanden är någon idé att han låter sina barn studera. Kan de få anställningar när de är färdiga eller ställes de utan arbete? Här finns en flicka, som av arbetsförmedlingen hänvisades till generalstaben som kontorist men inte fick arbetet, kanske därför att hennes far var partiorganiserad kommunist. Måhända var det ett av de »försök till infiltration» som nämnden talar om? Ni kan i pressen och i andra sammanhang spela cyniskt med åsiktsregistrering och smutskastning av kommunisterna i politiken, men Ni bör förstå, när vi diskuterar dessa frågor, att det i många fall rör sig om mänskliga tragedier. Det är därför jag har tagit upp denna fråga och det är därför jag också tillåter mig att känna djup indignation över hela det system som avslöjas ge Skall det nu bli en förändring, som statsministern här utlovar, är jag den förste att uttala tillfredsställelse däröver. Jag hoppas bara, som jag sade i mitt tidigare inlägg, att löftena skall genomföras i praktisk handling.
Herr talman! Jag vill be herr Hermansson att lämna alla de fall som har nämnts till rikspolisstyrelsen — det finns någon ledamot av den här i kammaren — så får vi göra en undersökning. Jag har en gång på ett möte fått fem sådana fall relaterade för mig. Inte i något av dem fanns det någon grund för anklagelserna mot SÄPO. Det nämner jag bara såsom vägledning. Man skall inte tro allt som står i tidningar.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

Herr talman! I denna stund av stiltje efter urladdningen före middagspausen skall jag ändå göra någon liten reflexion i anslutning till vad som då utspelades. skulle jag vilja påminna om den tredie parten i den konfliktsituation som här diskuterats, den part som ofta blir mest utsatt, nämligen polispersonalen.

Det är inte polisen som utfärdar dessa, utan det är högre instanser som sagt till om hur det skall vara; polisen har bara att se till att bestämmelserna följes. i ed Därför borde man mer än som hittills skett sprida upplysning inte minst bland de demonstrerande ungdomskretsarna om att det som sker till sist bara kan skada en part, nämligen dem själva, och ordningen i det samhälle där demonstranterna lever. Men det finns en annan grupp som inger om möjligt större oro, eftersom man kan hoppas att den förstnämnda utgör en mera efemär företeelse som så småningom kommer att lugna ner sig. Jag syftar på den grupp som står för den grova brottsligheten i landet, och som ökar år efter år på ett oroväckande sätt. När man i min ungdom diskuterade brottsligheten brukade det heta: Då alla människor får det relativt bra, när de har trygghet för det nödvändigaste här i livet, kommer också brottsligheten, i synnerhet egendomsbrotten, att sjunka tillbaka, ty då behöver människor inte stjäla eller begå övergrepp mot sin nästa. Nu har vi sedan åtskilliga år varit i den situationen att de flesta människor har det bra. Men tyvärr måste vi konstatera att de som hyste de förhoppningar jag nyss antydde icke har blivit sannspådda. Utvecklingen går i motsatt riktning. Faktum är att antalet begångna brott under det senaste året är större än något år tidigare. Uppklarningsprocenten är på grund av denna stora brottsvåg nere i något över 20 procent. Antalet ouppklarade brott utgör för närvarande inemot 200 000. Dessutom har man kommit in i ett läge beträffande den allmänna ordningen som medfört att många äldre personer här i Stockholm knappast vågar gå ut på gatan efter mörkrets inbrott eller ge sig ned i en tunnelbanestation på kvällen därför att de fruktar för sin personliga säkerhet. Polispersonalen kan naturligtvis inte räcka till för den bevakning som behövs om brottsvågen ytterligare stiger. Vi måste kunna vädja till medborgarna i ett demokratiskt samhälle om en sådan grad av självdisciplin att den yttre disciplinen genom polis och annan ordningsmakt inte behöver bli oproportionerligt stor. Ju sämre självdisciplin medborgarna har, desto starkare blir det yttre ordningstryck som måste pressas fram även i ett demokratiskt samhälle. Det måste vara ett gemensamt intresse för alla demokratiskt inställda människor i vårt samhälle att se till att vi inte behöver öka detta yttre tryck, utan med framgång kan vädja till medborgarnas egen ansvarskänsla. Det är si och så med den saken nu, och det bör kanske i detta sammanhang inte döljas att de hos polismakten anställda under de senaste åren vid särskilt allvarliga tillfällen haft en känsla av tröstlöshet. De har undrat vart vi är på väg och hur det hela skall sluta. Det vore därför av utomordentligt stort värde om man inom polisen något mer än hittills kunde få känna att man hos opinionen har stöd för det ofta mycket otacksamma och tunga arbete som polisen har att utföra i det fredliga samhällets tjänst. Innan jag kommer in på mitt egentliga ärende som rör försvaret vill jag säga några ord om en annan huvudtitel som ligger mig om hjärtat, nämligen den sjätte och då närmast vägpolitiken. För fjärde året i rad ligger väganslagen stilla — i år med det undantaget att de till och med är något krympta. Det kallas på kanslisvenska att anslagen kvarligger på samma höga nivå. Jag vill konstatera att lyckas vi inte uppnå någon förbättring inom en ganska nära framtid kommer vi i ett läge som blir allvarligt för både trafikekonomi och trafiksäkerhet.

På grund av penningvärdeförsämringen blir självfallet effekten av dessa anslag allt lägre. Vad jag här har sagt gäller även om man inkluderar de arbeten som har utförts i arbetsmarknadsstyrelsens regi. Man kan inte heller skylla på bristande tillflöde av automobilskattemedel. Trots att dessa pengar i en allt stridare ström flyter ut till olika ändamål, även administrativa och numera under flera olika huvudtitlar, är det överskott som i år tillförts budgetutjämningsfonden, dvs. stoppats undan som Ööverskott, uppe i över 600 miljoner kronor. Det blir vägbyggandet och vägunderhållet som får sitta emellan. De prutningar man gör på vägbyggandet måste kompenseras med en förstärkning av underhållet. Nu drabbar inknappningen både byggandet och underhållet. Följderna härav är uppenbara. Vid en granskning av vägbeståndet för nu vid årsskiftet två år sedan befanns detta vara allt annat än godtagbart. Det framkom ganska oroande siffror beträffande det antal vägar som är i direkt behov av förbättringar och ombyggnader. Detta går ut över all trafik, även nyttotrafiken och därmed också i hög grad över den produktionsökning, som är en av finansministern högt prioriterad målsättning. Det är självklart — och jag behöver inte närmare utveckla den saken — att en god trafikekonomi är en mycket väsentlig förutsättning för förbättring av produktiviteten. Men den dåliga vägstandarden går tyvärr också ut över trafiksäkerheten, och detta inträffar just när vi genom det nya trafiksäkerhetsverket på allvar skulle börja ta itu med trafiksäkerhetsfrågorna. Jag vill i detta avsnitt endast tillägga, att det efter det stillastående, för att inte säga den vanhävd, när det gäller vägarna som präglat herr Palmes period i kommunikationsdepartementet är nöd vändigt att nu tänka om. I förhållande till vägplanen släpar vi efter med i runt tal 300 miljoner kronor. Denna en gång så stolta plan är faktiskt på väg att bli en chimär. Jag är säker på att man gör sig till tolk för både trafikfolk, vägfolk och trafiksäkerhetsfolk när man riktar en vädjan till kommunikationsministern att snarast försöka ge vägpolitiken en positiv inriktning. Riksdagen kan inte åstadkomma någonting på denna punkt, allra minst i det nuvarande ekonomiska klimatet. Planeringen av de åtgärder som bör vidtas måste ske vid den förberedande budgetbehandlingen i kanslihuset. Det är utomordentligt viktigt att den nye kommunikationsministern med liv och lust tar sig an dessa viktiga uppgifter. Härmed övergår jag till att säga några ord i försvarsfrågan. Varför sprack försvarsutredningen? Det har skrivits rätt mycket om den saken. Orsaken härtill var främst, att vi aldrig kom fram till några egentliga förhandlingar om en kostnadsram på det sätt som vi gjort i en rad tidigare försvarsutredningar. Detta berodde inte på att det restes orimliga krav i fråga om försvarskostnaderna. Inte bara socialdemokraternas utan även mittenpartiernas kostnadsförslag utsattes för mycken kritik; de ansågs vara alltför låga.

Man sade alltså klart ifrån var vårt bud skulle ligga för att den socialdemokratiska majoriteten skulle diskutera det. Det är självklart att det inte är möjligt att komma fram till ett positivt resultat när en part på detta sätt från början får händerna bundna och inte har manövreringsfrihet. Det anspråk som framfördes från socialdemokratiskt håll var också sådant att en fyrpartiuppgörelse i stil med de tidigare från början var absolut utesluten. Detta var den ena orsaken till att förhandlingarna strandade. Den andra var att det en morgon när vi satte oss vid förhandlingsbordet gjordes fullkomligt klart att kostnadsramen för det första året i den fyraårsperiod som vi var tillsatta att utreda redan var spikad i kanslihuset. I fjol råkade vi ut för precis samma sak, men då accepterade vi att det första året bröts ut. Vi tänkte oss då en fyraårsperiod efter detta första år. Vi har alltså två år i följd råkat i situationen, att långtidsplanering och flerårsramar redan spolierats. Detta innebär en radikal brytning med de principer som knäsattes i 1958 års försvarsbeslut och som sedan varit gällande, en oundgänglig förutsättning för att åstadkomma långtidsplanering och därmed godtagbar försvarsekonomi. Allt detta har man nu helt plötsligt satt ur spel.

Därför förutsätter god försvarsekonomi <långtidsplanering, och detta har försvarsministern många gånger understrukit. Detsamma gäller naturligtvis flerårsramarna. Finns det sådana, så vet de militära myndigheter som har att förvalta pengarna vad de förfogar över från det ena året till det andra och är inte som före 1958 utlämnade till olika bedömningar från år till år beträffande de resurser som kan komma att ställas till förfogande.

Vi har med detta system fått en ordning som visat sig vara gynnsam både för den mottagande parten och för den betalande. Hur viktigt detta system ansetts vara, har även många gånger understrukits från andra håll. Jag skall citera bara några rader som belägg för detta ur det bekanta köpenhamnstalet som statsministern höll på hösten 1966. Han sade då i fråga om det svenska försvaret bl.a. följande: »Det väsentliga är att några större ingrepp inte är möjliga mot bakgrunden av den svenska försvarspolitiska filosofin som bygger på en kontinuitet. Den innebär att tillfälliga skiftningar i konjunkturerna inte kan eller får bryta ner en långsiktig planering.» Bättre kan man inte uttrycka hur försvarspolitik skall föras i den situation som även det nuvarande läget utgör. I princip är vi alltså jag är övertygad om att försvarsministern, om han vore här, skulle instämma i det — ense om värdet och önskvärdheten av en fast långsiktsplanering. Men när det nu kommer till kritan, springer man ifrån alltsammans tillbaka till ettårsbeslut. Därmed har man lyckats bryta sönder det som i planeringshänseende har byggts upp med stor möda och många arbetsinsatser. Talet om rationaliseringar blir alldeles meningslöst mot bakgrunden av ett sådant sönderbrytande. För min del tror jag inte att försvarsministern eller hans departement ytterst är ansvariga för detta. Jag skulle gissa att det är medarbetarkretsen kring herr Sträng som har känt den ekono miska situationen så oroande att man där har ansett sig tvungen att skapa denna utomordentligt säregna situation. Men man vinner ingenting på det. Man riskerar i stället att det som vi här bevittnar kommer att kosta betydligt mer pengar än vad ett fullföljande av långtidsplaneringen hade gjort. Jag skall sedan be att få säga några ord om den vackra skönmålning som försvarsministern har gjort i inledningen till årets fjärde huvudtitel och som också avspeglar sig i finansplanen i statsverkspropositionen. När man läser detta mot bakgrunden av ett flerårigt arbete i den senaste försvarsutredningen, blir man onekligen ganska konfunderad. Herr Bohman har tidigare i dag varit inne på detta ämne och påpekat kontrasterna. Jag skall be att få exemplifiera detta med något av det som försvarsministern själv anför i huvudtiteln. Han säger t.ex. att en betydande förstärkning för närvarande sker av pansarbrigaderna. Ja, det är obestridligt. Vi använder den materiel som genom tidigare försvarsbeslut har tillförts försvarsorganisationen. Men det är inte det som de nuvarande försvarsförhandlingarna gäller. De kan inte, som jag nyss sade, påverka organisationen annat än på lång sikt. Därför måste man fråga sig hur situationen blir efter fyra, fem, sex eller sju år, kanske även efter tolv eller fjorton år. Den frågan har försvarsministern minutiöst undvikit att över huvud taget beröra. Han talar om nuläget som kännetecknas av att vi samlat betydande förråd av krigsmateriel av olika slag för försvaret under de hittills relativt goda åren.

Det går bra så länge vi inte behöver ordna med nyanskaffning. Vidare framhålles i propositionen att flottan kommer att omfatta ett tjugutal motortorpedbåtar och det är också alldeles riktigt om man räknar med dagsläget. Men det förtiges att alla de motortorpedbåtar som vi nu har måste vara utrangerade före 1975, och några medel för att då skaffa en ny uppsättning inryms inte inom den kostnadsram som presenterats i huvudtiteln och den därpå byggda långtidsplaneringen. I propositionen sägs att kustrobotförband med robot 08 A, som i själva verket bara utgör ett steg i utvecklingen mot robotbeväpning inom marinen, är mycket lovande. Faktum är att utvecklingen inte kan fullföljas med nuvarande kostnadsnivå, och de nedlagda kostnaderna kan därför bli en ren felinvestering. Pengarna kommer inte att räcka till för att fullfölja framtagningen av den här roboten. Vidare nämns inte att eldkraften vid kustartilleriets rörliga spärrförband kommer att bli reducerad då planerna på en ny robot inte kan fullföljas. Det framhålles i propositionen att attackflygets vidare utveckling har säkerställts, men det sägs inte att omfattningen av attackflyget vid nuvarande kostnadsnivå kommer att minska med cirka 40 procent.

Jag kan inte gå igenom hela huvudtiteln utan får nöja mig med dessa exempel för att påvisa ett sätt att lämna information om försvaret som jag inte kan finna godtagbart, ja, knappast försvarbart. Lämnar man informationer måste de göras så fullständiga att bilden blir riktig. Med den framlagda budgeten och den antydda flerårsplaneringen fö religger faktiskt, herr talman, risken att den materiel som ingår i denna budget över huvud taget inte kan finansieras med dessa pengar. Hur blir situationen?

Jag skall inte uttala mig om huruvida något av detta kan vara avsikten, utan jag utgår i stället från att detta samband, som vi under inga förhållanden kan bryta oss ur, inte är ordentligt genomtänkt. Jag vill också citera ett stycke ur en skrivelse som de högsta militära myndigheterna i förrgår avsände till chefen för försvarsdepartementet och i vilken det om den försvarshuvudtitel som vi nu behandlar bl.a. står följande: »Krigsorganisationen kommer att minska kvantitativt och kvalitativt.

Slutligen skall jag bara helt kort antyda hur vi på vårt håll ser på det världsläge i vilket vi har att konstruera vårt försvar och på de resurser vi räknat fram med hänsyn till underrättelserna om förhållandena i världen omkring oss.

Därtill kommer att balansen i det nordiska området kan utsättas för påfrestningar. För tryggheten i Norden mellan Warszawapakten i öst och NATO i väst — vi har dem ju båda inpå knutarna — är ett stabiliserande svenskt försvar av tillräcklig styrka en utomordentligt betydelsefull sak. Jag vill fästa uppmärksamheten på att man både i Norge och Finland hela tiden har följt och alltjämt med spänd uppmärksamhet följer de utredningar och den planering för den kommande försvarspolitiken som pågår här i Sverige. Härtill kommer vikten av att fullfölja den politik med flerpartiuppgörelser som värn för den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken som vi alla vet har varit av så enorm betydelse internationellt. Det är inget tvivel om att det svenska försvaret, som har burits upp under anslutning från alla demokratiska partier, har inneburit en utomordentlig goodwill för vårt land. Därför måste man, både ur försvarets egen och den politiska samlingens synpunkt utåt mot hela vår omvärld, beklaga att socialdemokraterna nu har ansett sig tvungna att bryta med den försvarspolitik som inleddes i och med 1958 års beslut. Vid årets riksdag kommer vi inom mittenpartierna att väcka en motion i försvarsfrågan, som i stort sett skall bli ett alternativ till den huvudtitel försvarsministern har presenterat. Jag vill tillägga att vi som de varma vänner vi är av en flerpartiuppgörelse självfallet icke i princip ställer oss avvisande till nya försök att än en gång åstadkomma samling omkring försvaret. Lika klart är emellertid att detta icke kan ske i rådande läge, när samarbetet i försvarsutredningen har omöjliggjorts genom socialdemokratins göranden och låtanden. Därför måste socialdemokraterna ensamma ta på sitt ansvar följderna av vad som har skett. Först när läget har förändrats kan vi hoppas, att det återigen kan skapas långtidsbeslut om försvaret, som fattats i endräkt mellan de fyra stora partierna.

Herr talman! Den situation vi nu upplever är i många hänseenden kontrastfylld. Sällan har det talats så mycket om trygghet som i våra dagar och sällan har det talats så mycket om vad som gjorts, vad som föreslås och vad som bör göras för att öka tryggheten. Samtidigt har vi en mycket stark känsla av ökad otrygghet för arbetet inom vårt folk. Alla talar om nödvändigheten av att stimulera näringslivets investeringar och av att hindra en ökning av byggnadskostnaderna. Samtidigt har vi ett nytt högränteläge. Medan hotet om en omfattande livsmedelskris i världen blir alltmer uppenbart inriktas den svenska jordbrukspolitiken på en betydande nedläggning av åkerareal under de närmaste 15 åren. Det förekommer en medveten styrning från myndigheter och regering till några större befolkningscentra i vårt land. Detta sker medan allt fler inser och debatterar de stora och växande problemen beträffande bostäder, naturvård, luftoch vattenföroreningar och de alltmer svårbemästrade servicefrågorna för glesbygderna. Då förhandlingarna om ett treårsavtal för de anställda inleddes betonade man i energiska ordalag att vi nu skulle få en löneuppgörelse, som verkligen satte låginkomstgrupperna i förgrunden. Vad är det vi upplever i dag? Nu när det tredje avtalsåret har börjat är missnöjet större än någonsin i vårt land över växande inkomstklyftor. Inte minst märkligt är att vi har en försvagad konjunktur och en starkt stigande arbetslöshet. Samtidigt har vi ett högränteläge och en fortsatt inflation. I fjol försämrades kronans värde med 3,9 procent och i år räknar herr Sträng med 2,5 procents försämring. De siffror jag angivit avser konsumentprisindex. Det är uppenbart att vi inte kan undgå känningar av en konjunkturdämpning ute i Europa, där man på vissa håll förefaller att driva en alltför re striktiv ekonomisk politik. Statsministern fällde för en tid sedan det uttrycket, att det föreföll som om man i Västtyskland aldrig skulle ha läst Keynes” synpunkter på konjunkturpolitiken. Det är en ganska bister kritik mot koalitionsregeringen i Bonn, som ju består också av socialdemokrater med Willy Brandt i spetsen.

En socialdemokratisk regeringspolitik har, herr talman, visat sig ingalunda vara någon garanti för stabilitet och full sysselsättning i vårt samhälle. Man har tagit alltför lätt på varningarna för inflationens verkningar. Men jag tror att praktiskt taget alla inom vårt folk i dag inser att det finns uppenbara risker för att baksidan på inflation är permitteringar och arbetslöshet. Vi får nu hoppas att insikten härom skall bestå en tid framöver, även om konjunkturen skulle bli bättre. Utomlands finns det många tecken på att man tillmäter och kommer att tillmäta prisstabiliteten en utomordentlig betydelse och att man är beredd att försvara den, ibland med vad vi i Sverige betecknar såsom en alltför restriktiv ekonomisk politik. Men en slutsats måste vi under alla förhållanden dra, och det är att vi i ett sådant klimat inte kommer att ha råd med någon hemlagad inflation på flera procent varje år. Låt mig i detta sammanhang säga att jag tycker att den ekonomiska debatten här i landet knappast alls sysslat med de långsiktiga perspektiv som bör an läggas med hänsyn till den roll som våra råvarutillgångar och kraftkällor har spelat och kommer att spela framöver. Om vi ser på skogsindustrins situation finner vi att det i dag föreligger en klar överkapacitet i världen. Situationen kommer naturligtvis att förändras när de jungfruliga markerna för industrin i Canada, för att nu ta ett exempel, är slut. Man får ju där längre transportavstånd och större kostnader. Situationen kommer också att förändras genom att den alltjämt stigande konsumtionen av papper så att säga kommer ifatt den väldiga utbyggnad som har skett och sker inom massaindustrin. Men jag tror att vi ändå får ha klart för oss att samma relativa roll som skogsindustrin har spelat kommer den sannolikt inte att spela framöver. Därmed har jag inte givit uttryck åt någon pessimism, utan endast konstaterat ett uppenbart faktum.

Beträffande vattenkraften — för att ta ett annat exempel är det väl ingen som kan bestrida att vi haft en utomordentlig fördel av våra rika vattentillgångar vid produktionen av elektrisk energi.

Man kan inte säga att det då kommer att ställa sig billigare för oss att producera kraft än för länderna på kontinenten, där man f.ö. har kortare distributionsavstånd. Jag har inte sagt detta för att jag är pessimist eller bedömer situationen framöver som hopplös -— inte alls. Men jag anser att vi får räkna med att det relativa försprång vi haft inom vissa områden kommer att minska. Det krävs en framsynt näringspolitik och inte minst en ökad satsning på forskningsoch utvecklingsarbete om vi skall kunna hävda oss i konkurrensen i framtiden. Sverige är ett litet land och måste satsa på kvalitet för att få de bästa möjligheterna till standardökning. Vi har nu en mycket omfattande arbetslöshet, både den arbetslöshet som arbetsmarknadsmyndigheterna publicerar upplysningar om och den arbetslöshet som ingen vet något om. Den dolda arbetslösheten i vårt samhälle är i dag utomordentligt omfattande. Givetvis måste man här sätta in ökade åtgärder på lokaliseringspolitikens och arbetsmarknadspolitikens område och göra speciella insatser när det gäller den äldre arbetskraften och de handikappade. Men, herr talman, den första försvarslinjen mot arbetslöshet går ändå inom företagen. Det är angeläget att söka förebygga att människor friställs. Ur denna synpunkt kan ifrågasättas, om vi inte i nuvarande läge borde satsa mer på åtgärder för att öka företagens möjligheter att upprätthålla produktion och sysselsättning. Givetvis är en räntesänkning konjunkturpolitiskt sett synnerligen angelägen, men man bör vara beredd att pröva även andra åtgärder. Herr Sträng räknar tydligen med att vi skall få en konjunkturförbättring under innevarande år, men det är alltjämt ovisst hur utvecklingen blir i Västeuropa. Det finns också skäl som talar för en mindre optimistisk uppfattning. Under alla förhållanden förefaller det mig som om vi, i vart fall under det första halvåret, inte kan räkna med någon konjunkturförbättring och sannolikt inte heller under de närmast därefter följande månaderna. Det borde därför vara möjligt att välja produktionsoch sysselsättningsstimulerande åtgärder som har effekt på både kortare och en aning längre sikt. Dylika åtgärder måste också kunna anpassas till konjunkturläget. Jag måste, herr talman, än en gång framhålla — liksom vi inom centerpartiet gjort från denna talarstol tidigare — att det med tanke på arbetslöshetens omfattning och de många arbetslösa som nu står utanför försäkringsskydd är beklagligt att regeringen bara förhalat frågan om införande av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Centern aktualiserade denna fråga redan 1963 och det borde ha varit möjligt att åtminstone vid det här laget genomföra en dylik reform. Men vi får inte heller i år någon proposition i ärendet. För övrigt tycks socialdemokraterna över huvud taget vara ganska negativt inställda till tanken på en allmän arbetslöshetsförsäkring. I debatten har bl.a. sagts, att man inte skall bry sig så mycket om de grupper i samhället som inte har bildat eller vill bilda frivilliga arbetslöshetskassor. Herr talman! Jag måste beteckna detta resonemang som utomordentligt cyniskt. Hur skulle det ha sett ut här i landet, om man hade resonerat på samma sätt i fråga om folkpensionerna och sagt: Nej, vi skall inte införa någon allmän folkpensionering, eftersom det finns några grupper som har privata försäkringar. Även när det gäller arbetslöshet borde vi kunna enas om att det behövs ett grundskydd. Det är väl ingen från vårt håll som har ifrågasatt att man skulle slopa de frivilliga arbetslöshetskassor som i dag finns. Socialdemokraterna slår in öppna dörrar i denna diskussion. Meningen har varit att man skulle ha ett obligatoriskt grundskydd för alla och att man ovanpå detta skulle kunna ha ersättningar från frivilliga kassor. Man skulle alltså behålla de nuvarande kassorna och ge ett kompletterande skydd. Herr talman! Efter detta skulle jag vilja säga några ord om en fråga som i varje fall ännu inte har berörts i denna remissdebatt, som förmodligen kommer att gälla det mesta. Jag har med mycket stort intresse följt diskussionen om »det nya klassamhället».

Att studera den kritik som har framförts t.ex. av Aftonbladet och herr Palme är intressant. Aftonbladet har inte sparat på textutrymme när det gäller »det nya klassamhället» och har dessutom illustrerat det med ett ganska rikt bildmaterial. Förmodligen var det en smula pinsamt för tidningen när TV en kväll inte bara återgav en sådan helsida med kritik av det nya klassamhället utan också visade bilder av de — märk väl — två matsalar för personalen som finns på Aftonbladet, en för dem som har blåkläder och en med vita dukar för de andra. Visst har det gjorts mycket, inte minst i Sveriges riksdag under betydande enighet, under årens lopp för att skapa större social rättvisa mellan medborgarna. Vårt land har på många områden nått väsentligt längre än andra demokratier när det gäller att ge medborgarna likvärdiga rättigheter och förmåner. Men det råder inte något tvivel om att det finns omotiverade skillnader, även om man klart inser och erkänner att ansvar och duglighet måste premieras och att ett samhälle, där alla har samma inkomst och alla äger lika mycket, inte är möjligt att skapa och inte heller är eftersträvansvärt. Det är ändå uppenbart att det finns omotiverade inkomstklyftor mellan olika folkgrupper och också inom löntagarorganisationerna — det gäller även LO. Man kan konstatera att dessa inkomstklyftor har vuxit under senare år och att det finns ett relationsoch kompensationstänkande som sannerligen inte ökar möjligheterna till en ytterligare utjämning och en lugn avtalsrörelse. Skall vi vara ärliga här i riksdagen, får vi väl erkänna att också vi har gett oss in i ett relationstänkande, eller hur? Vi skall ju ha våra ersättningar beräknade med hänsyn till vissa befattningshavare i statlig verksamhet. Vi har hört motiveringar och funderingar av det här slaget: Varför skall nu inte vi ha litet mera betalt med hänsyn till att det finns så många välbetalda kommunalråd och landstingsråd? — Vi får väl erkänna att också vi fått litet med av detta relationstänkande, och vi skall inte bara gräla på andra. Man kan ställa frågan: Kommer det att i framtiden bli möjligt att mera rättvist än som hittills skett fördela möjlig standardförbättring utan hårdare motsättningar mellan och inom löntagarorganisationerna? Det är en fråga som nu väcker allt större debatt. Man kan också fråga — om vi nu inte skall tassa som katten kring het gröt — vem som skall vara lönebildande i ett samhälle som vårt. Vem skall vara löneledande i ett land, som har en större utrikeshandel per invånare än de flesta andra länder på vår planet och som är mera beroende än de flesta andra länder av konkurrens utifrån? Skall de vara löneledande som arbetar inom exportindustrin och i den industri som konkurrerar med importen utifrån? Skall det vara de grupper som arbetar inom företag som inte har känning av sådan konkurrens eller de grupper som är anställda inom den offentliga sektorn? Jag är övertygad om att dessa frågor kommer att tilldra sig ett ökat intresse i den allmänna debatten framöver. En sak är i alla händelser klar: skall inkomstklyftorna kunna minskas, så krävs ett betydligt större mått av solidaritet än som präglat de senare årens utveckling med dess relationsoch procenttänkande. Solidariteten kräver också att dyrortsgrupperingens avveckling kommer med i bilden, att den finns med i diskussionen när kakan skall delas. Vad som hände när treårsavtalet kom till innebar sannerligen inte att man bidrog till klassamhällets avskaffande! Det skulle vara frestande, herr talman, att fortsätta en liten stump till på denna linje. Det finns omotiverade skillnader också när det gäller de sociala förmånerna. Varför skall vi ha kvar regeln i ATP om de 15 bästa åren, som klart missgynnar de lägre inkomsttagarna i de manuella yrkena, vilka har en inkomstkurva som snarast sjunker när de kommer över 50—55-årsåldern och prestationsförmågan minskar? Varför skall vi ha en 30-årsregel som innebär att de som deltar i produktionen under 45—50 år inte skall få någon större pensionsförmån än de för vilka pensionsavgifter är inbetalda under 30 år? Hur är det med pensionsåldern, om vi skall våga tala om det ömtåliga ämnet? Det sägs att ungefär en tredjedel av de anställda i Sverige har en pensionsålder på 65 år eller lägre; de andra har 67 år. Det är samma pensionsålder som beslöts för mer än 50 år sedan i Sveriges riksdag, och många andra länder har lägre pensionsålder. När man från vårt håll ansett att den frågan borde finnas med i diskussionen om den framtida reformpolitiken och den framtida avvägningen av socialpolitiken har man sagt nej.

Jag tycker inte det är särskilt originellt att peka på den här frågan, men det är ganska intressant att konstatera, i hur liten grad den verkligen finns med i den allmänna politiska debatten. Vi är utomordentligt glada över den viktiga demokratiska reformen, att utbildningsmöjligheterna i dag inte är en fråga om föräldrarnas ekonomi eller bostadsort. Ungdomarna har möjligheter att välja utbildningsvägar, men deras yrkesval är inte bara uttryck för naturliga studieambitioner. Vi befinner oss i en situation där ungdomarna i första hand söker sig till de teoretiska utbildningsvägarna. Man frågar sig då vad det ligger för underligt i detta med hänsyn till den bakgrund jag har skisserat. Vad jag vill komma fram till är inte att vi på något sätt skall minska den rätt ungdomen äntligen har fått att välja yrke och utbildning. Vad jag vill konstatera är att det inte räcker med rätten att välja utbildning och yrke för att rätt man skall komma på rätt plats så länge yrkesvalet i hög grad influeras av olika sociala värderingar av olika yrken. Det finns en hel del människor i detta land som säger att klassamhällets sista rester automatiskt kommer att försvinna med utbildningssamhället. Jag är inte alldeles övertygad om att denna optimism är berättigad. Jag tror att det även här finns en social värdering som vi borde ändra på. Herr talman! Jag vill också säga några ord om försvarsfrågan. Jag ber om ursäkt att jag blivit en smula mångordig i min ingress.

Jag skall inte trötta kammaren med en massa detaljer från utredningsarbetet, vilka är välkända genom pressen. Låt mig bara konstatera följande: Vi har inom försvarsutredningen för det första varit helt ense om att vi skulle ha en fyraårig kostnadsram för försvaret. Vi var för det andra helt ense om att om vi icke skulle hinna slutföra våra förhandlingar till mitten av december, skulle vi fortsätta dem i början av januari sedan statsverkspropositionen framlagts. Vi var för det tredje helt överens om — det underströks inte minst av utredningens ordförande — att en förutsättning för detta givetvis var att vi då skulle ha reella förhandlingsmöjligheter om vart och ett av dessa fyra budgetår, d.v.s. även budgetåret 1968/69. Detta, herr försvarsminister, var de förutsättningar som klart angavs i diskussionen när man på regeringspartiets önskan uppsköt förhandlingarna om kostnadsramen från november månad till den 11 december. Den 15 december skulle besked ha lämnats till försvarsministern för att siffrorna skulle fixeras i budgeten. Vi hade alltså 3—4 dagar på oss. Om vi inte skulle hinna med var alla överens om att fortsätta i januari. Vi skulle ha som förutsättning att det då också skulle föreligga reella förhandlingsmöjligheter om det första årets siffror i budgeten. Den 14 december hade socialdemokraterna och mittenpartierna presenterat sina första bud. Från båda hållen angavs klart att det var första förhandlingsbud och att man var beredd att diskutera jämkningar. Samma dag beslöt försvarsutredningen på ordförandens förslag att förhandlingarna skulle ajourneras till början av januari eftersom det av tidsskäl inte var möjligt att slutföra dem på den tid som stod till förfogande. Det beslöts att en mindre delegation skulle träffas dagen efteråt för att närmare diskutera uppskovet. När vi träffades den 15 december förklarade emellertid socialdemokraterna att de inte var beredda att diskutera försvarsramen för det första budgetåret.

Jag riktar ingen kritik mot utredningens ordförande eller mot de socialdemokratiska ledamöterna av försvarsutredningen — det är inte de som har dikterat besluten. En försvarsutredning är både en utredningsoch en förhandlingskommitté. Jag är förvånad över hur många i detta land som, när de kommenterat försvarsutredningens arbetssätt, inte har insett att en försvarsutredning inte är någon vanlig kommitté — inte därför att vi som sitter med i den är märkvärdigare än andra utan därför att en försvarsutredning är en utredningsoch förhandlingskommitté. I fråga om förhandlingarna där har det — i varje fall under de senaste 20 åren — varit så, att man inte träffar en uppgörelse i ett slutet rum utan kontakter med riksdagsgrupperna och deras ledningar. Det är tvärtom självklart att man fortlöpande håller kontakt med dem, alltså med flertalet riksdagsledamöter. Vi har haft en tendens till avspänning i Europa som en följd av supermakternas inbördes försiktigare agerande. Men vi är dock medvetna om att läget i t.ex. Vietnam och Mellersta östern inte är någon garanti för en fortsatt avspänning utan innebär risker också för läget i Europa. Vi har en hög rustningsnivå, även om vissa strävanden kommit till uttryck för att något reducera den. Inget av de fyra demokratiska partierna har dock, det vill jag gärna erkänna, ifrågasatt att vi skulle företa någon isolerad svensk nedrustning. Vi har tvärtom varit överens om att vi skall ha ett starkt försvar, men konsekvenserna av ställningstagandet bedöms tydligen olika. Jag har för min del haft den uppfattningen, att den kostnadsökning för försvaret som vi har haft under tidigare år inte kan fortsätta; det har jag sagt från denna talarstol tidigare. Vi måste försöka dämpa ökningstakten mot tidigare år. Det är enligt min mening nödvändigt av statsfinansiella skäl, och jag anser också att vissa besparingar kan göras inom försvaret utan att försvarseffekten försvagas.

Man kan då inte påstå att vi här i Sverige skulle vara främmande för tanken att göra vissa reduktioner.

Men, herr talman, man skall av dessa siffror inte dra den slutsatsen att ett belopp — låt oss säga på några hundra miljoner kronor — i detta sammanhang saknar betydelse för försvaret. även ett belopp på några hundra miljoner kronor har en stor marginaleffekt, eftersom huvuddelen av detta belopp kan användas för inköp av vapen och annan materiel. Det går inte att säga, att man med en väsentligt lägre kostnadsram, som inte medger någon successiv ökning under följande år, kan bibehålla sam ma försvarseffekt som med en något högre och stigande kostnadsram. Försvarsministern tycks vilja försöka dölja detta faktum.

En sådan ryckighet i försvarsplaneringen kan väl inte vara särskilt rationell. Jag har tidigare här i riksdagen uttalat min oro för Viggenprojektets konsekvenser, och jag hoppas att det inte verkar alltför tjatigt om jag nu gör ytterligare några reflexioner om den saken. Man frågar sig nu vilka konsekvenser Viggenprojektet kommer att få för avvägningen inom försvaret vid en stark reduktion av kostnadsramen. Jag har mer än en gång pekat på riskerna för att man i en sådan situation kan tvingas att urholka arméns och marinens styrka för att kunna köpa ett ur produktionsekonomisk synpunkt tillräckligt stort antal Viggen-plan. Eller också tvingas man skära ned tillverkningsserien på sådant sätt, att man får en dålig proportion mellan utvecklingsoch seriekostnader. Utvecklingskostnaderna för Viggen uppgår till 1500 miljoner kronor. Tillverkningskostnaden per plan rör sig om 14 miljoner kronor eller något sådant. Gör vi en serie på 300 plan betyder det, att varje plan kostar ca 20 miljoner kronor, varav en fjärdedel är typkostnad. Har vi inte råd att skaffa mer än 150 plan, blir typkostnaden 10 miljoner per plan och totalkostnaden per plan 25 miljoner kronor.

Jag medger gärna att det inte är så lätt att bedöma detta, men jag tror ändå att försvarsministern, som själv har garanterat riksdagen att Viggenprojektet inte föranleder några bekymmer ens inom en lägre kostnadsram, har tagit på sig ett stort ansvar. Jag är inte säker på — jag är det ännu mindre i dag än tidigare — att den optimism han uttalat kommer att vara bestående om några år, och detta med hänsyn till vad som nu har hänt i försvarsfrågan. Den förhoppning om samling kring för alla medborgare centrala frågor som statsministern uttalade i sitt hälsningstal den 10 januari rimmar illa med vad som nu har hänt. Vi måste konstatera att det är genom att grunden för de förutsättningar för förhandlingar, som vi varit ense om inom utredningen, ryckts undan som utredningen inte med oförändrad sammansättning kunnat fullfölja sitt arbete. Jag är den förste att beklaga detta. Jag har sagt många gånger förr och jag upprepar i dag att en flerpartienighet bakom ett försvarsbeslut, vilken gör att man inte behöver befara spekulationer i ändringar av vår försvarspolitik och vår neutralitetspolitik oavsett om regeringen skiftar eller ej, har en betydelse för att utåt manifestera vår vilja och beslutsamhet att hävda vår neutralitetspolitik. även om försvarskommittén uttömt sina möjligheter att diskutera saken denna gång, så hyser jag ändå — det gjorde också herr Ståhl — en förhoppning om att vi inte hur länge som helst skall befinna oss i ett tillstånd då det är omöjligt att uppnå en bredare anslutning bakom ett försvarsbeslut. Försvarsfrågan lämpar sig inte för några partitaktiska manövrer, allra minst i den tid som vi nu lever i med kriget i Mellersta Östern i friskt minne. Man tar på sig ett tungt ansvar när man vållar strid i försvarsfrågan. Det brukar sägas att man vet hur ett krig börjar, men man vet inte hur det slutar.

Herr talman! Det är givetvis frestande att vid ett tillfälle som detta beröra flera frågor som har anknytning till statsverkspropositionen, men jag skall avstå därifrån eftersom talarlistan är lång och en viss uppsnabbning av takten är nödvändig om vi skall bli färdiga denna vecka! Mycket av det herr Eliasson i Sundborn sade om klassamhället kan jag instämma i, men trots det jag sade nyss kan jag inte underlåta att göra en liten reflexion i samband därmed.

I övrigt skall jag inskränka mig till att beröra endast ett ämnesområde, nämligen försvaret. I likhet med åtskilliga, som tidigare har uttalat sig i frågan, tillhör jag dem som beklagar att vi inte lyckats få till stånd en försvarsöverenskommelse som vilar på ett brett parlamentariskt underlag. Framför allt från utrikespolitisk synpunkt är det värdefullt, om vi kan göra våra säkerhetspolitiska bedömningar och grunda våra beslut i försvarsfrågan i så stor enighet som möjligt. Den utrikespolitiska situationen i Europa tycks ge anledning till en viss optimism. En avspänning mellan stormaktsblocken har gjort sig tydligt märkbar. Men å andra sidan inger dessa tecken till avspänning ingen säkerhet för framtiden. En del olösta frågor kvarstår som lätt kan initiera nya spänningar i relationen mellan stormakterna. Enligt mångas bedömningar eftersträvar faktiskt de ledande nationerna att nå avspänning och undvika storkonflikter. Dessa bedömningar motiverar ett starkt försvar, men vårt försvar har numera en sådan styrka, att det enligt vår mening inte kan vara motiverat att ytterligare förstärka det, utan det bör räcka med att bibehålla styrkan vid i stort sett nuvarande nivå. Vi är fullständigt överens om att ett starkt försvar är ett nödvändigt komplement till vår alliansfria utrikespolitik.

Men givetvis kan en upprivande försvarsdebatt lätt ge anledning till missförstånd, och från den synpunkten är det beklagligt att inte fler partier kan ställa sig bakom det kommande försvarsbeslutet. Den förhoppning som herr Hedlund gav uttryck åt på förmiddagen, nämligen att alla möjligheter att till slut nå en Ööverenskommelse inte skulle vara uttömda, vill jag för min del livigt instämma i. Enigheten kan emellertid inte köpas till vilket pris som helst. Den måste grunda sig på utrikespolitiska, militärpolitiska och ekonomiska avvägningar, och våra bedömningar härvidlag anser jag vara realistiska. Alltför stora skillna der råder tyvärr mellan partiernas uppfattningar om de ekonomiska resurser som vi förfogar över. Ända fram till december månad hyste jag faktiskt en viss optimism beträffande möjligheterna att nå en försvarsöverenskommelse mellan i varje fall socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet. Högerpartiet låg så långt ifrån de övriga partierna i sina förslag, att det måste te sig svårt för detta parti att komma i närheten av vad vi från socialdemokratiskt håll skulle kunna acceptera. I januari månad förra året anmodade försvarsutredningen överbefälhavaren att företa vissa utredningar rörande krigsmaktens inriktning och utformning, grundade på vissa kostnadsalternativ, som partierna i försvarsutredningen svarade för. Detta skedde vid den tidpunkt då högerpartiets representanter första gången hade lämnat utredningen. Därför blev det i början bara två kostnadsalternativ som man kallade för A och B, som överlämnades till överbefälhavaren. Sedan kom högerns representanter plötsligt tillbaka till utredningen och givetvis hälsades detta med tillfredsställelse. Eftersom dessa inte kunde tänka sig acceptera något av de kostnadsalternativ som utredningen i övrigt stannat vid presenterade de ytterligare ett alternativ, benämnt C, som överlämnades till överbefälhavaren ett par veckor senare. Beträffande tidrymden för ett kommande försvarsbeslut har det inte rått några egentliga meningsmotsättningar, vilket också herr Eliasson i Sundborn nyss framhållit. Vi har inom samtliga partier ansett att beslutet bör gälla under en fyraårsperiod. Det intressanta och viktigaste är inte hur kostnaderna skall fördelas på varje budgetår under fyraårsperioden, utan det är den totala kostnadsramen för perioden som är av betydelse. Detta har vid åtskilliga tillfällen understrukits från olika håll i utredningen, såväl av olika ledamöter som av till utredningen knutna experter. Även försvarsstaben har varit inne på samma tankegångar. Om försvarsutredningen, som faktiskt fortsätter att arbeta, slutligen stannar för en viss trappa mellan de olika åren grundas detta främst på ekonomiska överväganden. Den senast träffade försvarsöverenskommelsen, den som <konstituerade 1963 års försvarsbeslut, byggde på en viss nivå som reellt skulle höjas varje år med 2,5 procent. Denna procentsats skulle täcka kostnaden för en viss beräknad teknisk utveckling. Skulle man ha fortsatt efter riktlinjerna i den försvarsöverenskommelsen = skulle kostnadsramen för kommande fyraårsperiod ha uppgått till 22 680 miljoner kronor i 1967 års penningvärde. Första året, det budgetår som börjar den 1 juli i år, skulle ramen bli 5467 miljoner kronor, d. v. s. närmare 700 miljoner mer än vad regeringen föreslår i statsverkspropositionen. Samtliga partier, således även högern, har ansett att denna nivå är för hög och förordar sänkningar. De utredningsdirektiv som försvarsutredningen lämnat till ÖB — och som man, som jag tidigare sade, benämner A, B och C är givetvis inte bindande för något parti. Formellt var hela utredningen med på att de skulle undersökas, men de betraktades i alla fall som »öronmärkta» och initierades av de olika partigrupperna inom utredningen. Om man inkluderar de reservationsmedel som innehölls budgetåret 1966/67, vilka beräknades uppgå till 350 miljoner kronor men som i verkligheten stannade vid 242 miljoner kronor, uppgick alternativ A till 19 212 miljoner kronor för fyraårsperioden och alternativ B till 19892 miljoner kronor. Högerns alternativ C slutade på 22416 miljoner kronor. Utsikterna att under dessa förhållanden uppnå en överenskommelse som omfattade alla partier måste bedömas som mycket små. Det rörde sig ändå om en differens på mer än tre miljar der kronor. Inte minst med hänsyn till den mycket ansträngda ekonomiska situationen ter det sig helt orealistiskt att komma i närheten av C-nivån. Med hänsyn till att man i högerpartiet dessutom pläderar för skattesänkningar är högerns generositet med de militära anslagen mycket anmärkningsvärd. Tydligen måste högern ha väsentliga besparingsförslag i bakfickan, som man ännu inte vill presentera. Man har gjort så förr, men det kanske inte är så lämpligt under ett viktigt valår. Däremot föreföll utsikterna att nå en överenskommelse med mittenpartierna att vara mycket goda. Visserligen förelåg det en skillnad mellan alternativen A och B på över 600 miljoner kronor under fyraårsperioden, men med jämkningar åt ömse håll borde en överenskommelse ha varit möjlig. Det är ganska förklarligt att vi på socialdemokratiskt håll blev minst sagt förvånade när centern och folkpartiet vid utredningens sammanträde den 12 december som sitt förhandlingsbud presenterade en ram, som skilde sig lika mycket från alternativ B som detta alternativ skiljer sig från det socialdemokratiska förslaget. Mittenpartiernas bud ligger för första året på 4 920 miljoner kronor i 1967 års penningvärde, andra året på 5050 miljoner, tredje året på 5185 miljoner och fjärde året på 5 315 miljoner kronor. Tillsammans ligger budet 1 258 miljoner kronor över vårt förhandlingsbud, som vad kostnadsramen beträffar i stort sett är identiskt med ÖB:s utredningsalternativ A 1. Första året, d. v. s. det budgetår som börjar instundande 1 juli, är skillnaden 138 miljoner kronor. Högerpartiet hade tidigare förklarat att utredningsalternativ C borde ligga till grund för förhandlingar, och högern låg sålunda 3200 miljoner kronor över vårt förslag, varav omkring 600 miljoner kronor hänförde sig till första året. Vi har naturligtvis sagt att vi vägrar ingå i regelrätta förhandlingar, om vi inte har utsikter att kunna göra upp inom en nivå som ter sig rimlig — och den måste ligga väsentligt under alternativ B. Mittenpartierna vägrade detta. Jag vill poängtera att det inte är vi som har brutit förhandlingarna. Mittenpartierna skyller på oss och säger att vi har undergrävt förutsättningarna för fortsatta förhandlingar. Det anger man som skäl för att inte vilja förhandla. Herr Ståhl sade att vi ville förhandla bara om buden låg på en viss angiven nivå. Men det är väl helt naturligt att vi själva bestämmer ungefär var vi vill stanna och hur långt vi kan sträcka oss i denna fråga. Och vi har sagt att vi inte kan sträcka oss längre än till en nivå som ligger under den i utredningens alternativ B angivna. Vi sade att om ni inte kan lägga ett bud som understiger den nivån, så kommer vi inte att ge något motbud; då kan vi inte fortsätta förhandlingarna. Jag kan inte förstå att det skulle vara så oacceptabelt eller att det kan anses anmärkningsvärt. Vi har inte bestämt vilken nivå mittenpartiernas bud skall ligga på, men vi har däremot sagt hur långt vi kan sträcka oss för att en överenskommelse skall komma till stånd. Det andra skälet är att det första året skulle vara låst. Jag uppfattar detta närmast som ett svepskäl från oppositionen. Vi har sagt att vi vill förhandla om hela fyraårsperioden. Vi har vidare uttalat — och det har vi inte varit ensamma om, utan det har enligt vad jag uppfattat rått en ganska stor enighet om detta såväl inom utredningen som även bland den expertis utredningen haft till sitt förfogande — att det viktigaste i detta sammanhang är den totala ramen. Fördelningen över de olika åren är däremot inte lika viktig. En budget som görs upp är produkten av en hel rad kompromisser och avvägningar mellan olika anslagsposter. Det är uppenbart att det inte föreligger några förutsättningar för att i efterhand kunna rucka på dessa i alltför väsentlig grad. I stället för att gå oss till mötes och söka vinna en överenskommelse med riksdagens största parti fjärmade sig centern och folkpartiet från sin tidigare position och närmade sig högern. Det är kanske inte så underligt: högern, centern och folkpartiet har ju slutit ett slags borgfred, och om de borgerliga vinner valet, måste även högern vara med om att bilda underlaget för regeringen. Det är givetvis därför från de borgerligas synpunkt angeläget att deras åsikter inte ligger längre från varandra än att de går att jämka samman. Mittenpartiernas budgivning i försvarsfrågan förefaller vara en tydlig invit till en sådan sammanjämkning.

Herr talman! Jag vill inte ta upp någon hårdare polemik med herr Gustafsson i Uddevalla, eftersom han talade om att man på hans håll nu skulle vara beredd att diskutera en trapplösning på grundval av sitt förslag. Vi får väl först undersöka vad detta innebär utan att skärpa motsättningarna mer än nödvändigt. Men, herr Gustafsson, det är inte så att det var ett svepskäl för oppositionen för att avbryta förhandlingarna. Herr Gustafsson vet mycket väl att förutsättningen för att förhandlingarna skulle fortsätta, om de inte var slutförda i december, var att uppgörelsen skulle gälla fyra år och att vi skulle få förhandla om vart och ett av dessa budgetår. Vi fick varken förhandla om budgetsiffrorna för det första året eller om AMS-medlen osv. Drar man ut konsekvensen av herr Gustafssons resonemang skulle det vara likgiltigt om man tillämpar en trapplösning eller om man sparade hela kostnadshöjningen till det fjärde året. Jag är inte så elak, herr Gustafsson, fastän jag ibland låter något bister, att jag skall spekulera i huruvida socialdemokraterna inte vill förhandla om det första året därför att det kanske kommer en ny regering nästa år. Vi skall väl inte dra sådana slutsatser. Men diskussionen gäller sättet att torpedera förhandlingar genom att ta bort grunden för vad man varit överens om. Herr Gustafsson känner också mycket väl till de förutsättningar som fanns för förhandlingarna. Vidare skulle jag vilja påpeka att skillnaden mellan alternativ B och det första utgångsbud vi framlade var mindde än skillnaden mellan alternativen A och B. Det var också uttryckligen utsagt från vårt håll och från folkpartihåll att detta var ett första förhandlingsbud och icke någon slutlig ståndpunkt. Jag har visserligen inte erfarenhet av löneförhandlingar och dylikt, men jag kan aldrig tänka mig att LO eller TCO skulle gå Arbetsgivareföreningen till mötes om man från detta håll sade att man inte vill förhandla om inte motparten från början accepterade att gå ned från begärda 8 procent till 3 procent. Så går det väl inte till. Man ger väl bud från ömse håll och söker jämka samman dessa. Det är den kommentar jag skulle vilja göra.

Herr talman! Jag lyssnade uppmärksamt på herr Gustafsson i Uddevalla och kan ögonblickligen konstatera att det han sade går inte ihop. Han började med att hävda att det var vi som bröt förhandlingarna, men sedan förklarade han att det är riktigt att socialdemokraterna inte ville förhandla på ett annat bud än det som låg under kostnadsalternativ B. Men när man vägrar att förhandla på ett bud som inte passar en, är det inte då man bryter förhandlingen, gör förhandlingen omöjlig? Att motparten därvid säger att det är omöjligt att fortsätta diskussionen är ju bara en konsekvens av att den andra parten vill bestämma även motpartens förhandlingsbud och således brutit förhandlingen. Herr Gustafsson säger litet insinuant att det låg något slags borgerlig politik bakom detta. Det kan jag helt lämna åt sidan. Ett faktum var att vi hade fått de militära myndigheternas utredning om innebörden av de olika kostnadsramarna, och jag tror inte någon kan bestrida att vi blev både häpna och oroade när vi såg vad kostnadsram A innebar på sikt. Vad som finns för de närmaste åren är ju en sak för sig. Men vi kunde konstatera att de 4 procent i pengar som B låg över A rymde en effektökning på inte mindre än 15 procent. Det var alltså klarlagt att vad man lade på i marginalkostnader skulle man få ut i flerdubbelt ökad effekt.

Det är väl fullt begripligt att vi handlade så. Jag förstår inte herr Gustafssons resonemang när han betecknade som en smula föraktligt att vi lade ett bud som även högerpartiet skulle ha möjlighet att ansluta sig till. Jag förnekar inte eit ögonblick att för mig och mitt parti var det även denna gång ett intresse av första ordningen att vi skulle få till stånd en fyrpartiuppgörelse. Allt detta spolierades, som vi här nu har fått bekräftat, genom socialdemokratins nej till både sakligt motiverade och politiskt lyckliga kostnadsalternativ.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Eliasson i Sundborn säger, att man i förhandlingarnas slutskede ville diskutera första året och uppställde det som en förutsättning. Men tidigare under utredningsarbetet hade i varje fall inte jag fått uppfattningen att man ville göra på detta sätt, utan vi ansåg att det var hela perioden som var det väsentliga. Vidare håller inte detta resonemang om att det skulle bli svårare för en kommande regering att skaffa pengar för ifrågavarande ändamål, ty det belopp som eventuellt skulle kunna få avvika under det första året måste ju delas upp på tre år. Summorna skulle alltså inte bli så betydande i det hänseendet. Herr Eliasson i Sundborn påstår att mina uppgifter om mittens bud samt om kostnadsalternativen B och A 1 inte stämmer. Jag hävdar motsatsen — minä siffror är riktiga, och det bud som mittenpartierna gav skall ni inte försöka komma ifrån. Jag räknade vid det aktuella tillfället snabbt om mittenpartiernas siffror i 1967 års penningvärde. Jag begärde att få siffrorna kollationerade, och både herr Ståhl och herr Eliasson i Sundborn bekräftade att de var riktiga. Ni skall alltså inte försöka komma ifrån ett bud som ni kanske anser vara i högsta laget. Sedan säger herr Ståhl att marginalkostnaderna ger ökad effekt. Ja, det är alldeles riktigt. Jag tillhör inte dem som anser att vi skall kunna få ett lika starkt försvar för litet pengar som vi får om vi lägger ner större kostnader, men jag anser att försvaret med den föreslagna ramen skall kunna bibehållas vid nuvarande nivå. Det är det som är väsentligt för Oss. Jag har inte påstått att det är föraktligt att lägga ett bud som även högerpartiet skulle kunna ansluta sig till.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast efter att ha hört herr Eliasson i Sundborn säga att det var socialdemokraterna som spräckte försvarsförhandlingarna. Någonting liknande har sagts av herr Ståhl, och herr Hedlund var inne på samma tema när jag lyssnade till honom i förmiddags. Jag måste säga att det inte är ens fel att trätor om försvaret pågår just nu. Samtidigt som skulden så hårt spikas fast hos ett av partierna har det fällts mycket egendomliga yttranden av herr Hedlund, herr Ståhl och herr Eliasson om att det kanske ändå inte är för sent att nå en Överenskommelse. Särskilt herr Hedlund och berr Eliasson yttrade sig på ett sådant sätt att man måste fråga sig om centerpartisterna har ångrat att de låtit en spricka uppstå. Det märkliga är att herr Eliasson talar om att vi kanske ändå skall försöka lösa frågan, samma dag som jag fått en skrivelse undertecknad av alla de sex borgerliga ledamöterna i försvarsutredningen — om att de avsäger sig uppdraget. Herr Hedlund sade att det förhållandet att någon uppgörelse inte kunde träffas i försvarsfrågan inte beror på att det finns några djupgående motsättningar mellan partierna, utan det beror på att skiljelinjen tycks gå mellan dem som vill ha en uppgörelse och dem som inte vill det. Hade centerpartiet velat träffa en uppgörelse med socialdemokraterna i försvarsfrågan, vilket man nu ändå tycks tala om, hade det ingalunda varit omöjligt — det vet både herr Hedlund och herr Eliasson. Att man ändå inte valde den vägen beror enligt min mening just på vad ledamoten i försvarsutredningen herr Gustafsson i Uddevalla här har sagt, nämligen att man i stället för uppgörelse med socialdemokraterna föredrog att närma sig högerpartiet. När detta skedde, genom att man dubblade sitt bud, ändrades situationen i försvarsutredningen alldeles radikalt. Jag vill här bara slå fast för protokollet vad som i sak hade förekommit innan de borgerliga ledamöterna be gärde sitt utträde ur försvarsutredningen. Vi förklarade från socialdemokratiskt håll — genom våra representanter i utredningen — för det första att vi var beredda att försöka nå en samförståndslösning om en långtidsbudget omfattande fyra budgetår; vi hade kunnat sträcka oss till fem år. För det andra förklarade vi oss beredda att diskutera en ökning av försvarsutgifterna under de tre sista åren av fyraårsperioden. För det tredje höll vi frågan om planeringsnivån efter fyraårsperioden öÖppen för att underlätta en eventuell överenskommelse. För det fjärde utgick vi beträffande det första budgetåret, 1968/ 69, från att det av statsfinansiella skäl var omöjligt att öka försvarskostnaderna utöver den i budgeten fastställda nivån. Vi ansåg alltså att budgeten för detta år skulle ligga fast. Det är alldeles klart att bakom denna socialdemokratiska hållning ligger en genomtänkt försvarspolitik. Vi resone rar — för Övrigt precis som försvarsutredningen har gjort i sitt tidigare arbete — så, att läget i dag, särskilt i Europa, kännetecknas av en viss avspändhet. Vi väntar inte att förhållandena i Europa skall undergå någon väsentlig förändring inom överskådlig tid. Jag tror att man inom alla europeiska regeringar räknar på ungefär samma sätt. Däremot är det omöjligt för någon att bedöma utvecklingen på längre sikt. Vi vet inte vad som finns bakom hörnet. Det väsentliga är, som överbefälhavaren har påpekat, att man på lång sikt garanterar styrka i vårt försvar. Vi har alltså vågat utgå från att det starka försvar, som vi har i dag och som alla anser vara tillräckligt för landets försvarsbehov, skall bibehållas.

Det var där för som vi var beredda att medverka till en långtidsplan som tillät försvarskostnaderna att stiga under de närmaste åren. Herr Bohman och herr Ståhl — och kanske andra — har kritiserat den presentation av det som händer inom försvaret som jag har givit i statsverkspropositionen i den översikt som varje år inleder fjärde huvudtiteln. Jag hörde inte vad herr Bohman sade, men jag lyssnade på herr Ståhls anförande. Han yttrade: »Det är rätt, jag kan inte bestrida det, men det är ändå missvisande.» På samma sätt har man uttryckt sig i borgerlig press. Det som är missvisande, mina damer och herrar, är talet om att vi håller på att reducera och försvaga försvaret. De som har föresatt sig att utmåla den nuvarande försvarspolitiken på det sättet måste säga om en sådan översikt: Visst är den riktig, vi kan inte bestrida uppgiften, men den är ändå missvisande. Varför skall vi förneka det faktum, att vi håller på att just nu förstärka vårt försva genom att tillföra det bra och moderr materiel? Varför skulle vi förneka detta? Översikten är missvisande, säger herr Ståhl, därför att den inte talar om vad som händer år 1975. Nej, tacka för det! Den talar om vad som händer nu, under det budgetår som vi är inne i och vad som händer under nästa budgetår. Och sedan fortsätter det, herr Ståhl.

Herr Ståhl påstår alltså att denna översikt är missvisande och att den förtiger vad som skall ske i framtiden. Men herr Ståhl vet mycket väl att vi varje år fastställer — även nu, sedan det inte längre finns några bindningar genom =<försvarsöverenskommelser — planer på lång sikt. Detta har inte kunnat intagas i statsverkspropositionen, som är framlagd den 10 januari, därför att meningen ju var att vi skulle avvakta försvarsutredningens förslag. Sedan skulle i en särskild proposition i mars månad bl.a. de närmaste fyra årens materielplaner presenteras och långtidsinriktningen över huvud taget fastställas. Nu har försvarsutredningen inte längre den parlamentariska sammansättning som den hade från början; den består bara av socialdemokrater. De har bestämt sig för att fortsätta sitt arbete, med mitt medgivande naturligtvis. Jag hoppas de skall kunna arbeta så snabbt alt det kan bli möjligt att under vårriksdagen lägga fram förslag om den framtida inriktningen av försvarsomfattningen och försvarsstrukturen — det är i varje fall avsikten. Herr Ståhl säger att vi har satt planeringen inom försvaret ur spel. Var i Herrans namn får herr Ståhl detta ifrån? Visst har vi en planering! Våra staber och myndigheter planerar för framtiden i enlighet med en planeringsnivå som delgivits myndigheterna och staberna av Kungl. Maj:t. Herr Ståhl vet mycket väl att man inom staberna och särskilt överbefälhavaren hade hoppats att det skulle bli en försvarsöverenskommelse och ett försvarsbeslut i år som skulle ändra den planeringsnivå som : Kungl. Maj:t har fastställt. Planeringsnivån kan ju inte vara en gång för alla fastställd. Vi hade en planeringsnivå fastställd från 1963 till den 1 juli 1967.

Vi har försökt att få de svårigheter som uppstår när man ändrar planeringsni vån att bli så små som möjligt; vi har ansträngt oss för det! Jag kan här tills vidare säga att materielplanerna för nästa budgetår kommer att presenteras 1 proposition nr 110 eller i någon annan proposition till vårriksdagen. Materielanskaffningen för de tre försvarsgrenarna måste ju ingå som delar i en långtidsplan för materielanskaffningen för att vi inte skall göra felaktiga investeringar och för att vi så gott vi kan skall tillvarata — försvarsekonomin. Sådana långsiktiga planer finns utarbetade inom försvarsdepartementet, och dessutom fortsätter, som jag sagt, försvarsutredningen sitt arbete. Till herr Eliasson i Sundborn kan jag säga att den av riksdagen beslutade anskaffningen av attackplanet Viggen till ett visst antal ingår i dessa inom departementet utarbetade långsiktiga materielplaner. Herr talman! Naturligtvis skulle det ha funnits mycket att tillägga i denna debatt, men som framgår av vad jag sagt kommer vi senare under året att ha en försvarsdebatt. Det är mycket svårt för dem som sysslar med försvarsfrågan att diskutera det materiella innehållet innan regeringen i mars månad framlägger sina förslag. Denna diskussion kommer naturligtvis att underlättas av att oppositionen, som herr Ståhl sade, är beredd att lägga fram egna förslag i försvarsfrågan. Vi hälsar dessa välkomna, ty då får vi tillfälle att läsa oss till vad det nu är som skiljer partierna i försvarsfrågan.

Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla dränkte nästan kammaren med siffror. Jag skall inte gå in på dem. Jag tror att de var riktiga — flertalet av dem i varje fall. Däremot lämnade herr Gustafsson en del sakuppgifter om vad som hänt, men de var felaktiga från början till slut. För det första förklarade herr Gustafsson att högerpartiets representanter vid denna tid förra året hade »lämnat» utredningen! Det är felaktigt. Vi hade anmält till utredningen att vi hos vårt parti skulle be att få slippa vara kvar, men vi stod kvar i utredningen. Vi ville ta det steget därför att vi betraktade oss som gisslan i en utredning som var meningslös, en utredning som redan hade sprungit ifrån sina direktiv. Att vår bedömning var riktig har bekräftats av händelseutvecklingen. Det har inte hänt ett skvatt under året annat än att man lagt fram meningslösa utredningar och pratat. Det har inte blivit något resultat. Socialdemokraterna har varit lika omedgörliga hela året. För det andra sade herr Gustafsson, att högerpartiet hade lagt sig »för långt bort» från de andra partierna i utredningen. Får jag påminna om att vi hade en försvarsutredning 1958, en 1960 och en 1962 som alla var fullständigt överens om efter vilka principer vi skulle arbeta. De var fullständigt överens om vad försvaret skulle behöva för att fylla de uppgifter som vi ansåg vara nödvändiga. Vi har inte ändrat oss i de hänseendena. Det är socialdemokraterna som ändrat sig efter utgången av 1966 års val. Något motiv för sin ändring har de inte kunnat åberopa. Det har inte varit någon sådan avspänning ser någon avrustning i omvärlden som kunnat motivera ett sådant ändrat ståndpunktstagande. Vi kommer att »bibehålla försvarets styrka vid i stort sett nuvarande nivå», säger herr Gustafsson. Vad ligger i ordet »bibehålla»? Är det ett mycket kortsiktigt begrepp? Annars ligger väl i ordet »bibehålla» att man under längre tid behåller något som man haft förut. Då stämmer inte uttalandet. Sedan säger herr Gustafsson i Uddevalla: »Jag tillhör inte dem som tror att man kan få ett lika stort försvar för mindre pengar.» Och ändå är det försvar som herr Gustafsson nu talar för beläget på en anslagsnivå mer än 1,5 miljard kronor under det försvar som herr Gustafssons företrädare i tidigare försvarsutredningar räknade med som nödvändigt. Det var ingen idé, sade herr Gustafsson, att »förhandla om man inte kunde göra upp på en nivå som tedde sig rimlig». Enligt de direktiv som försvarsutredningen arbetade efter skulle vi utreda möjligheten att komma överens på två skilda nivåer, dvs. de alternativ som då brukade benämnas »3 600» och »3 460». Den nivå som man nu kommit ned till ligger alltså ungefär 1,5 miljard kronor under den som försvarsministerns direktiv angav som bas för våra förhandlingar när försvarsutredningen tillsattes. Vad är då en »rimlig» nivå, herr Gustafsson i Uddevalla? Försvarsutredningen hade enligt sina direktiv till uppgift att framlägga en kostnadsram för förra budgetåret. De förutsättningarna följdes inte av socialdemokraterna som bröt sig ut i december 1966. Försvarsutredningen hade sedan till uppgift att lägga fram en ram för nästa budgetårs anslag. Äver nu i december 1967 förklarade social demokraterna att de var låsta. Ven har brutit förhandlingarna, vem ha brutit de direktiv, som försvarsutredningen fått, om inte socialdemokraterna? Jag skall inte gå in på försvarsministerns spekulationer om vad man tycker och tänker inom de två andra borgerliga partierna, det får de själva svara på. Men när försvarsministern säger att bakom vårt förslag ligger en »genomtänkt» försvarspolitik vill jag dra den slutsatsen att man måtte tänka väldigt kvickt i försvarsdepartementet. På mindre än en månad hade man nämligen tänkt sig fram till den försvarspolitik som nu skisseras och som redovisades i försvarsutredningen i december månad, om jag inte minns fel. Läget i dag är avspänt, säger försvarsministern utan att nämna Medelhavet, Mellersta Östern, berlinkrisen, tysklandsfrågan, Grekland—Turkiet problemet etc. Det är naturligtvis svårare att bedöma läget på långt sikt. Vi vet alla hur snabbt Mellersta Östernkrisen utvecklades och hur vanskligt det är att påstå att ett läge är avspänt på mer eller mindre kort sikt — det torde väl erfarenheten ha lärt oss. Men om läget är avspänt i dag men inger oro på något längre sikt skulle det väl ligga närmast till hands att — även om man är återhållsam med försvarsanslag i dag — se till att den långsiktiga planeringen ligger fast och att man rustar sig så, att man har garantier för att försvaret skall vara om möjligt än starkare om någon tid än det är i dag. Det förslag som socialdemokraterna lagt fram innebär raka motsatsen. Det innebär att man nu använder det man skaffade under de goda åren och nöter på det så länge som möjligt och finner sig i att försvaret mycket snabbt sjunker i effektivitet — på längre sikt enligt ÖB:s utredningar med 50 procent i enlighet med det alternativ som var socialdemokraternas lägsta bud. Man har alltså gjort en fullständigt inkonsekvent uppläggning av försvarspolitiken. Lika inkonsekvent och missvisande är den presentation av läget som har lämnats i finansplanen och i statsverkspropositionen under fjärde huvudtiteln, det vidhåller jag.

Herr talman! Man blir inte lugnad när man hör en sådan förklaring som den försvarsministern nyss lämnade. Han började med att liksom herr Gustafsson i Uddevalla konstatera, att i stället för att närma sig socialdemokraterna gick mittenpartierna högern till mötes — jag antecknade ordagrant. Utgångspunkten för förhandlingarna var alltså att för att de skulle leda till resultat måste mittenpartierna närma sig socialdemokraterna. Vi hade trott att avsikten med dessa förhandlingar liksom med varje tidigare försvarsutredning varit att åstad komma en fyrpartiuppgörelse, varvid de båda flyglarna liksom tidigare skulle kunna tänkas gravitera mot mitten. Om utgångspunkten för förhandlingarna — uttalad eller icke uttalad — är att uppgörelsen skall ske på de villkor som uppställs på en av flyglarna, kan man verkligen inte mena mycket med att inbjuda till förhandlingar. Det har också bekräftats vid förhandlingarna att man krävt att förhandlingsbuden skulle ligga på den nivå, där man på den ena sidan bestämt att de skulle ligga. Försvarsministern sade vidare att det icke gick att ändra på nivån, dvs. att det icke gick att rubba på kostnadsramen. Det måste väl ändå vara något av vidskepelse om man tror att det icke går att rubba en 38-miljardersbudget med något av de belopp det i detta sammanhang var tal om. På socialdemokratiskt håll vek man icke från den ståndpunkt man intagit. Så kommer jag till det verkligt allvarliga i försvarsministerns förklaring. När han talade om planeringen och planeringsnivån sade han att det finns utrymme för en stigande kostnad. Vi arbetar med en långtidsplan, där kostnaden tillåts stiga, sade försvarsministern. Men från januari 1967 till januari 1968 eller till i dag för en vecka sedan har vi arbetat i denna utredning utan att det socialdemokratiska förslaget till kostnadsnivå höjts med en enda krona. Kostnadsnivån har legat vågrätt och totalt fastlåst, bortsett från prisoch lönestegringar. Det betyder att de militära myndigheterna haft denna nivå som enda utgångspunkt för sin planering. Hur förklarar försvarsministern annars, att chefen för flygvapnet har kunnat framhålla att det inom den nuvarande och kommande kostnadsnivån sannolikt icke finns utrymme för Viggenprojektet?

Detta är ju en utomordentligt intressant och viktig fråga, och försvarsministern måste ge besked på denna punkt. Är det så att det under den vecka som gått sedan förhandlingarna strandade har kommit nya direktiv som gör det möjligt för utredningens kvarvarande del, alltså socialdemokraterna, att arbeta med en stigande kostnadsram? Detta är som sagt en stor nyhet, ty kostnadsramen har varit fastlåst under hela tiden intill den 11 januari 1968.

Är det så att försvarsministern och partiet nu har ändrat sig och tänker införa en stigande kostnadsnivå i planeringen, så måste detta meddelas; då har ju nämligen förutsättningarna för hela den försvarspolitik som socialdemokraterna hela detta år gjort till sin i grunden förändrats.

Herr talman! Försvarsministern tycks trots allt vara mycket dåligt orienterad om de diskussioner som förts i försvarsutredningen, och det förvånar mig. Jag har som andra eftersträvat och hoppats på en uppgörelse. Jag lämnar inte en försvarsutredning därför att där kan framkomma olika ståndpunkter. Jag lämnade försvarsutredningen därför att man har dikterat att vi inte fick för handla om ett av de fyra år överenskommelsen skulle omfatta, trots att kommittén gång på gång försäkrats att det skulle finnas reella förhandlingsmöjligheter också för det första året. Detta även om arbetet kom att fortsätta efter = statsverkspropositionens framläggande. Försvarsministern måste väl ändå förstå att detta kan uppfattas så, att man inte ville komma överens med oss. Man skall väl framställa saken som den är! Herr Hedlund uttryckte i dagens debatt förhoppningen att det skulle finnas någon möjlighet att uppnå en flerpartiöverenskommelse — han syftade förmodligen på arbetet inom statsutskottet. Det är klart att man kan uttrycka en sådan förhoppning; försvarskommittén har ju uttömt sina möjligheter. I detta instämde herr Ståhl, herr Gustafsson i Uddevalla och även jag. Den uppfattningen kan man väl hysa utan att försvarsministern behöver säga, att det är tydligt att centerpartiet har ändrat sig. Vi har ingen anledning alls att ångra det ställningstagande vi gjort. För undvikande av alla missförstånd på grund av de formuleringar som försvarsministern använde vill jag säga att jag hela tiden haft ambitionen att uppnå en flerpartiuppgörelse, och med det menar jag inte två partier. Det har inte funnits någon anledning att resonera om det alternativet, eftersom folkpartiet och centerpartiet haft i stort sett samma bedömning. Har vi inte kunnat nå en fyrpartiuppgörelse, så borde vi i varje fall eftersträva en trepartiuppgörelse, för att nu tala rent språk. Om vi i vårt förhandlingsbud lade oss något ovanför alternativet B, som var ett utredningsalternativ och inte ett bud, så är det väl oriktigt att säga att vi därmed tog ett steg mot högerns ståndpunkt och att detta var lika långt som skillnaden mellan A och B. Detta är klart felaktigt. även om vi har gått upp 400 miljoner i vårt första förhandlingsbud så skiljer det fortfarande bort Försvarsministern vet mycket väl att jag inte tillhör dem som går i ledband vare sig åt det ena eller andra hållet. Att framställa saken på det sättet och säga att vi skulle haft andra avsikter än dem jag angivit här tycker jag inte är riktigt. Därmed hoppas jag att missförståndet har klarats upp. Till Viggenbeslutet och dess konsekvenser efter fyra år får vi tillfälle att återkomma.
Herr talman! Jag blev något förskräckt då herr Bohman började sitt anförande. Han sade visserligen att det siffermaterial jag hade presenterat var riktigt men att sakuppgifterna var felaktiga från början till slut, och då är det klart att jag lyssnade med intresse till vad han hade att säga. Det första felet skulle vara att jag sade att högerpartiet för något år sedan lämnade utredningen. Detta bestred herr Bohman. Det är ganska märkligt. Jag kan ge honom formellt rätt i att han inte begärde sitt entledigande av försvarsministern, men nog lämnade högerrepresentanterna utredningen under mycket dramatiska omständigheter. Mitt under pågående sammanträde reste sig den ene av högerns representanter, och herr Bohman var på väg också, men man lyckades hejda honom så att han satt kvar och lyssnade tills sammanträdet tog slut. Sedan hade vi ett par sammanträden, innan de kom tillbaka. Som jag sade tidigare var de välkomna. Låt mig ta tillbaka vad jag sade och i stället säga att de inte hade lämnat utredningen formellt men att de hade hoppat av. Det andra felaktiga uttalande, som jag enligt herr Bohman skulle ha gjort, var att högerpartiet satt sitt bud för långt bort från vad vi från socialdemokratins sida skulle kunna acceptera.

Vi känner så stort ansvar för budgeten och den ekonomiska situationen, att vi inte i nuvarande situation kan acceptera ett sådant bud. Det tredje felet som jag skulle ha gjort mig skyldig till var att jag sade att man skulle bibehålla styrkan av vårt försvar på nuvarande nivå med det socialdemokratiska budet i försvarsfrågan. Jag påstår att det är en riktig bedömning som vi har gjort från majoritetens sida i försvarsutredningen. Det ligger något i resonemanget om man tar hänsyn till vad man kallar för den relativa effekten och utgår ifrån en teknisk utveckling efter en procentsats som ingen tycks veta ett enda dugg om och som man inte har kunnat få någon upplysning om. Men enligt de rapporter som lämnats får man ett intryck av att den tekniska utvecklingen håller på att stagnera. Genom att stormakterna och även andra sliter på materielen under betydligt längre tid sjunker den tekniska utvecklingsnivån i motsvarande grad. Men vad jag har sagt är att vårt försvar skall kunna bibehållas vid den nuvarande absoluta nivån. Det fjärde felet skulle vara att det inte är någon idé att förhandla på en rimlig nivå, och så frågar herr Bohman vilken nivå som är rimlig. Det är den nivå som vi har angett från socialdemokratins sida. Vi är inte sådana att vi framlägger ett bud som inte är uppriktigt menat, utan de förslag vi framlägger anser vi realistiska. Det är uppenbart att det skulle kunna finnas visst utrymme för smärre avvikelser från budet, men vi anser att den nivå som budet ligger på är rimlig. Vidare har både herr Ståhl och herr Eliasson i Sundborn kommit tillbaka till det första året och de uteblivna för:- handlingsmöjligheterna. Jag vill erinra om att vid vårt sista sammanträde den 11 januari frågade vi — jag tror att det var jag som ställde den frågan, närmast till mittenpartierna — vilka höjningar som man skulle kunna tänka sig. Skulle man kunna acceptera ett par tiotal miljoner, vilka skulle tas av vissa medel, som inte påverkar fjärde huvudtiteln, i varje fall inte formellt, men som ändå skulle få en viss betydelse? Vi fick inget svar på den frågan. Följaktligen uppfattade vi det som att man inte ville vara med om att diskutera en sådan nivå. Sedan frågades det om vi hade fått några nya direktiv i fråga om att lyfta nivån. Det har vi inte fått, men som tidigare har sagts fortsätter försvarsutredningen sitt arbete. Vi är inte fastlåsta på något sätt, utan vi kommer att presentera ett förslag, där det givetvis är fråga om en viss planeringsnivå. Jag vill påpeka att även mittenpartierna förutsatt en platt planeringsnivå både i B-alternativet och i sitt förhandlingsbud.
Herr talman! Jag skall inte fresta kammarledamöternas tålamod med något långt anförande men måste framhålla två saker innan den här debatten är slut. Jag sade inte, herr Bohman, att läget i världen är avspänt. Jag betonade mycket starkt, utan att gå in på alla problem i sammanhanget, att avspänningen gäller Europa. På samma sätt har två partiledare tidigare i dag uttalat sig i denna fråga med instämmande av finansministern, nämligen herr Hedlund och herr Wedén. Naturligtvis framhölls att det är krig i Vietnam och att problemen vid Medelhavet kvarstår, men det betonades ändock att den avspända situationen i Europa består. Försvarsutredningen har i varje fall använt detta uttryck i de tidigare. arbetena förra året. Vi har sagt, herr Bohman, att vi både i fjol och i år med hänsyn till det statsfinansiella läget vågat ligga still när det gäller försvarskostnaderna. De har gått upp med 215 miljoner kronor för nästa budgetår, men reellt är nivån densamma som detta budgetår. På längre sikt, då det inte finns några möjligheter att bedöma den internationella utvecklingen, kräver försiktigheten att vi utgår från att vi måste bibehålla den försvarskraft som vi skaffat oss. Detta förutsätter, vilket alla som sysslar med de här frågorna vet, en viss upptrappning av försvarsanslagen under kommande år. Det bud som de socialdemokratiska ledamöterna i försvarsutredningen lade fram var just detta, att det första året inte får diskuteras med hänsyn till det statsfinansiella läget men 'att vi är beredda att göra en försvarsöverenskommelse som omfattar de följande åren, varvid vi kan diskutera en kompromiss. Det betonades emellertid att förutsättningen för en sådan kompromiss var att mittenpartierna gick under B-nivån. Den saken är klar, vilket också herr Gustafsson i Uddevalla poängterat. Jag konstaterar att när dessa propåer kom från socialdemokratiskt håll gick mittenpartierna snabbt ifrån B-nivån och höjde budet. Antingen ville de av taktiska skäl slippa göra upp med socialdemokraterna eller också rörde det sig om förhandlingstaktik. Man trodde kanske att man på det sättet skulle få socialdemokraterna att höja sitt bud. Men så förhandlar inte vi, vilket också herr Gustafsson i Uddevalla nyss framhöll. Herr talman! Därmed kan jag sluta, ty mitt huvudsyfte i dag har varit att slå fast att det sannerligen inte är ena partens fel att vi träter i denna fråga.

Herr talman! Det brukar ju aldrig vara ens fel att flera träter men nog undrar jag just nu om det inte ändå finns ett undantag från detta ordspråk. Försvarsministern sade ungefär så här: På grund av det statsfinansiella läget och av vissa andra skäl fann vi att vi både i fjol och i år borde »ligga still» när det gäller försvarskostnaderna. Men när man säger detta bör man väl tala om att man innan man »lade sig still», hade sänkt den anslagsnivå man tidigare legat på med omkring 500 miljoner kronor. Man lägger sig alltså på en lägre nivå, men detta trollar man bort i redovisningen, vilket jag finner allvarligt. För att det inte skall bli något missförstånd vill jag framhålla, att visst kan även vi diskutera besparingar beträffande försvaret. Vi i högerpartiet är och har varit beredda att göra det. Men vad jag nu vänder mig emot är att socialdemokraterna i diskussionen ger en felaktig bild av vad som i själva verket hänt. Man talar inte om att man faktiskt har ändrat uppfattning och att det som man för ett par år sedan ansåg vara högsta sanning i försvarsfrågan i dag inte längre är högsta sanning. Det skulle vara lättare att diskutera, om socialdemokraterna öppet och ärligt erkände det. Men det gör de inte. Försvarsutredningen och de militära experterna samt ÖB har utrett olika alternativ, de s.k. 3 600, 3460, öB 65 samt två A-, ett B och ett C-alternativ. Sju olika alternativ har blivit fullständigt genomarbetade. Den 1 december 1967 fick vi det förslag som försvarsministern kallade det »genomtänkta» förslaget. När vi frågade vad det innebar, visste inte ens förslagsställarna själva detta. Och när vi begärde att de militära experterna skulle genomlysa förslaget, visade det sig att de inte kunde göra det ordentligt därför att det inte fanns något underlag för det. Är det sådant som socialdemokraterna på detta och andra områden kallar för »genomtänkta» förslag, då är det inte märkligt, att det ibland går som det går. Vad slutligen beträffar frågan huruvida vi »lämnade» utredningen eller inte, finns det faktiskt protokoll på att jag på ordförandens fråga om vi skulle lämna utredningen eller inte förklarade, att vi skulle sitta kvar till dess vi fick besked från partiet. Det står i försvarsutredningens protokoll. Den som är nyfiken kan ju gå dit och läsa.

Herr talman! Bara en kort replik till herr Gustafsson i Uddevalla. Herr Gustafsson sade att den platta planeringsnivån var gemensam för både A och B-alternativen. Man kan säga att denna fråga riksdagstekniskt är en bagatell, men för de militära myndigheterna är den sannerligen ingen bagatell. Den är betydelsefull för hela försvarets materielanskaffning. Därför förtjänar det observeras att A-alternativet, socialdemokraternas bud, ligger fullkomligt plant, medan däremot B-alternativet, mittenpartiernas bud, lyftes varje år i perioden. Sedan står det uttryckligen i texten att skälet till att budet ligger plant åren därefter är att man därmed vill markera att statsmakterna skall ha rätt att bestämma den kommande utvecklingen. Men planeringen måste vara angiven för den överskådliga perioden. Jag vill också säga till försvarsministern att herr Wedén, som inte har begärt någon replik nu, inte talade om avspänning. Han sade i stället att läget ute i Europa i dag sannerligen inte givit socialdemokraterna något motiv för att avbryta förhandlingarna i försvarsfrågan. Det går alltså inte att anföra herr Wedéns ord som stöd för det socialdemokratiska tillvägagångssättet. Sedan noterar jag socialdemokraternas konsekventa resonemang att förutsättningen för en uppgörelse var att vi gick ned till deras bud. Men vad var det då för allvar med fyrparti uppgörelsen, om socialdemokraterna anser det vara en förutsättning för förhandling att vi säger ja och amen till vad de serverar? Så mycket borde väl statsrådet Sven Andersson känna oss efter alla dessa år, att han vet att vi tackar nej till sådana inbjudningar. Vid försvarsuppgörelserna hittills har vi ju alla fått ett ord med i laget. Menar ni allvar med detta tal, så är inbjudningarna till förhandlingar meningslösa i fortsättningen — som de har visat sig vara denna gång.

Det bör observeras att utgångspunkten har varit — vilket herr Gustafsson i Uddevalla också bekräftade — en platt, oförändrad anskaffningsoch kostnadsram. Detta kvarstår oförklarat.
Herr talman! Jag förstår inte herr Ståhl. Det finns ju täckning för allt som står uppräknat i översikten under huvudtiteln dels genom beviljade anslag, dels genom det budgetförslag som är framlagt. Vi har dock inom försvarsbudgeten en materielanskaffningsandel på över 40 procent, och herr Ståhl kan räkna ut att det för nyanskaffning av vapen och annan materiel står ungefär 2 miljarder till förfogande om året även med den återhållsamma budget som jag nu har lagt fram. Därefter, herr talman, ytterligare en sak. Vad man i verkligheten under det senaste året har diskuterat har naturligtvis varit om det skulle finnas förutsättningar att få till stånd en uppgörelse mellan mittenpartierna och socialdemokraterna. Högern har själv ställt sig utanför.

Herr talman! Den som skall gratuleras till utgången av försvarsförhandlingarna är naturligtvis herr Bohman, ty det är han som har vunnit spelet. Herr Bohman har nämligen på det ena eller andra sättet lyckats förhindra att de tre andra partierna gick tillsammans om en Överenskommelse, som naturligtvis inte hade varit fördelaktig för högern och självfallet inte heller för ett eventuellt samarbete mellan de tre borgerliga partierna. När ni talar om att vad som inträffat är ett led i en socialdemokratisk taktik inför valet skall ni komma ihåg, att vi mycket väl inser vad det var för taktiska beräkningar och spekulationer som låg bakom mittenpartiernas avståndstagande från socialdemokraternas bud för att slippa en överenskommelse.

Herr talman! Bara ett par ord till herr Ståhl. Herr Ståhl ville framhäva att det är en viss skillnad mellan de olika planeringsnivåerna. Han säger att man från hans håll vill lyfta beloppen vart och ett av de fyra åren och sedan vill lägga sig på en jämn nivå. Jag frågar vad det är för principiell skillnad mellan denna planeringsnivå och den som vi har presenterat. Herr Ståhl påstår vidare att förutsättningarna för förhandlingar skulle bestå i att mittenpartierna gick ner till det socialdemokratiska budets nivå. Det är alldeles felaktigt. Vi har uttalat att ni för att vi skall kunna förhandla och komma överens med er måste gå väsentligt under B-nivån men givetvis inte att ni skulle lägga er på exakt sam ma nivå som den vi föreslagit. Tvärtom har jag understrukit att man genom avvikelser på ömse håll skulle kunna komma Överens.
Herr talman! Det bildades år 1903 i Malmö en socialistisk sagostundsrörelse. Jag vet inte om den fortsätter i försvarsdepartementet i våra dagar. Men om försvarsministern skall göra sådana här påståenden när det gäller andra partier skall han se till att han har någon saklig grund för det hela. För det första vill jag påpeka, att när vi lade ett bud under klart uttalande av att det var ett första förhandlingsbud, som vi var beredda att jämka på, så låg det 400 miljoner över alternativ B på fyra år och 2 miljarder under alternativ C, som var högerns utredningsalternativ. Att då påstå att högern är något slags styrande faktor för mina ställningstaganden är väl ändå en orimlighet. För det andra vill jag påpeka för försvarsministern om vi nu skall gå till historien — att innan socialdemokraterna lade fram sitt första förhandlingsbud den 11 december hade ordföranden gjort vissa sonderingar. Av dem framgick det ganska klart vilken uppfattning vi på vårt håll hade. Det visste alltså ordföranden före den 11 december av helt naturliga skäl, liksom jag visste något om bedömningen på det socialdemokratiska hållet. Att då säga att vi plötsligt lade fram något bud för att se till att förhandlingarna skulle spricka är väl ändå ett orimligt sätt att resonera. Det går inte att hävda att det härvidlag skedde en plötslig förändring. — Jag tycker att försvarsministern skulle hålla sig för god att göra sådana påståenden i en seriös politisk debatt.
Herr talman! Det är omöjligt för mig att underlåta att säga ett par ord efter det mycket provokativa anförande som försvarsministern senast höll. Hur är det egentligen det har gått till? I december månad 1966 — då man trodde att man skulle kunna nå ett förhandlingsstadium — framträdde socialdemokraterna plötsligt och sade: Nej, detta första år, som det nu gäller, kan vi inte resonera om. Men vill ni vara så snälla och fortsätta, så visst skall vi fortsätta diskussionen om följande år. Vi var så snälla och fortsatte diskussionerna med förhoppning om att en uppgörelse verkligen skulle nås. Så kommer vi till december 1967. Då kommer vi till precis samma situation det året som året förut, och socialdemokraterna säger för andra gången: Nej, detta första år kan vi inte diskutera om, men vill ni vara så snälla och fortsätta osv. Försvarsministern får förlåta mig om jag säger att oppositionens tålamod kan bli uttömt av en sådan utpräglad speltaktik från socialdemokraternas sida. Sedan talar försvarsministern om ändring av bud. Jag hade trott att i varje fall vi som är något så när initierade var helt överens om att de utredningsalternativ, som hade givits till överbefälhavaren, var utredningsalternativ och ingenting annat — inga ståndpunktstaganden, inga bud från partiernas eller deras representanters sida i försvarsutredningen. Var det inte så? Försvarsministern säger att vi kom och höjde vårt bud. Vad vi utgick från var en saklig bedömning av de resultat som framkom ur de olika utredningsalternativ som överbefälhavaren och hans medhjälpare hade undersökt. Jag vet inte vem som kan ha vunnit och vem som kan ha förlorat på det spel som den socialdemokratiska regeringen drivit i denna fråga. Men en bedömning anser jag vara lätt att göra, och det är att tilltron till det socialdemokratiska partiets vilja att fortsätta en försvarspolitik — även när det är litet besvärligt och motigt — som verkligen kan utgöra ett bestämt och säkert stöd för den svenska alliansfria politiken, som syftar till neutralitet i krig, den har dragits i tvivelsmål. Jag hoppas att det socialdemokratiska partiet och försvarsministern, när man inom socialdemokratin kommer på bättre tankar, skall göra allt för att undanröja tvivel härvidlag.
Herr talman! Jag förstår mycket' väl att det nu passar bra att skylla på vad som hänt inom försvarsutredningen — att vi har ställt villkor osv. Men ni skall inte försöka inbilla vare sig riksdagen eller det svenska folket att detta har varit avgörande för att oenighet uppstått. Ett faktum är, vilket herr Eliasson i Sundborn och herr Wedén själva medger, att inför de avgörande förhandling: arna — när man trodde att en trepartiuppgörelse skulle komma till stånd — höjde mittenpartierna sitt bud, så att det kom att ligga, inte på 750 miljoner kronor utan på 1257 miljoner kronor över A-nivån. Mittenpartierna visste väl att det då blev omöjligt att få till stånd en överenskommelse med socialdemokraterna. Självfallet har vi tvingats bedöma detta på det sättet att mittenpartierna hade beslutat sig för att inte gå med på någon uppgörelse med socialdemokraterna. Vi kunde inte tolka det på annat sätt. Om jag är rätt underrättad av de socialdemokratiska ledamöterna i försvarsutredningen har inte mittenpartierna någon gång under de diskussioner som förekom gått under detta bud, utan när - försvarsutredningens ledamöter skildes var differensen mellan socialdemokraterna och mittenpartierna 1 257 miljoner kronor.
Herr talman! Får jag bara ställa två frågor till försvarsministern, som fortsätter att envisas med att tala om bud, när han menar de utredningsalternativ som gavs till överbefälhavaren. Den första frågan är: Är inte min beskrivning riktig att det här var fråga om utredningsalternativ och inte om bud från partierna eller deras representanter i försvarsutredningen? Den andra frågan är: Är inte min beskrivning av det ultimatum som ställdes från socialdemokraterna i december 1966, åtföljt av ett liknande ultimatum i december 1967, riktig? Jag vågar själv besvara båda frågorna med ja, herr talman.